Herr talman! Konstitutionsutskottet instämmer med trepartiregeringens proposition nr 176, som ju är grunden till det utskottsbetänkande som vi nu debatterar och som säger att videotekniken är ett värdefullt tillskott inom informationsoch kommunikationsteknikens område men att den yttrandefrihet som gäller på videogramteknikens område har utnyttjats till att sprida bl.a. våldsskildringar till barn och ungdomar på ett sätt som inger starka betänkligheter. De överväganden som jag — i samråd särskilt med utbildningsministern — gjorde under beredningen av propositionen var att det primära behovet och det som kunde brådska var det mycket starka intresset att skydda barn mot riskerna att utsättas för skadeverkningar av våldsskildringar i videogram. Det intresset och det behovet — att skydda barnen mot ingående skildringar av våld eller hot om våld mot människor eller djur — bedömde jag vara så viktigt att en snabb lagstiftning kunde övervägas trots att ärendet inte skulle hinna beredas på ett mer normalt sätt. Det var en bedömning som också trepartiregeringens övriga ledamöter ställde sig bakom. Men det stod också klart att de erforderliga lagstiftningsåtgärderna innebär en begränsning av yttrandefriheten, den yttrandefrihet som vår regeringsform så grundligt slår vakt om. Varje ingrepp i yttrandefriheten aktualiserar besvärliga problem. Till dem hör omfattningen av ingreppet och sättet att avgränsa. Man kan nog säga att regeringsformens både anda och bokstav påbjuder stor försiktighet. Vårt samhälle bygger på friheten för var och en att framföra åsikter och uppfattningar och att sprida skildringar av olika slag. Den friheten kan och måste kunna inskränkas. Samhällets tolerans av våldsskildringar kan inte vara obegränsad. Jag kan inte se något rimligt skäl för och har inget som helst tillövers för t.ex. de grova våldsskildringar på videogram som kanske många här i kammaren har tagit del av. Jag har heller inget till övers för dem som framställer, säljer eller på annat sätt tillhandahåller sådana här alster, som jag finner fullständigt onödiga. Men det är, herr talman, en sak. Just när det gäller något som man riktigt ogillar är faran stor att man rusar i väg och tar ställning alltför hastigt. Ett samhälle som hyllar yttrandefrihetens principer måste tolerera också sådana yttranden som kan förefalla förflackande, smaklösa eller kränkande för vedertagna värderingar. Yttranden som man ogillar skall, säger regeringen i propositionen, i första hand motarbetas med upplysning, argument, attitydpåverkan och kulturstöd i olika former, inte med censur eller förbud. I dag gäller det videogrammen, i morgon kan det vara något annat. Vi har f.n. inte någon rättslig reglering, som direkt tar sikte på videogrammen. Men vi har, som kammarens ledamöter väl känner till, några utredningar som arbetar med frågor som berör det här området, nämligen yttrandefrihetsutredningen och videogramutredningen. Vid remissbehandlingen av den departementspromemoria som hade utarbetats inom regeringskansliet av rättscheferna Bo Broomé och Jan Pennlöv fanns det en ganska stor grupp remissinstanser som menade att man borde avvakta just yttrandefrihetsutredningens och videogramutredningens arbete och som därför avstyrkte varje form av lagstiftning innan dessa utredningar var färdiga. Hit hörde riksåklagaren, Svea hovrätt, rikspolisstyrelsen, Sveriges domareförbund, Svenska journalistförbundet, Föreningen Sveriges polischefer — för att nämna några. Med hänsyn till det pågående utredningsarbetet och då det gällde ett så känsligt område som yttrandefrihetens, ansåg regeringen att starka skäl måste kunna åberopas för att nu tillgripa lagstiftning. Men mot det vägdes det mycket starka intresset av att bereda barn skydd mot riskerna att utsättas för skadeverkningar. En särskild lagstiftning borde redan nu tillgripas, men man borde i all möjlig mån undvika lösningar som föregriper eller låser ett kommande ställningstagande i större sammanhang. Regeringen fann därför att den lagstiftning som nu kunde aktualiseras borde ta sikte på skyddet av barnen. Den borde samtidigt innebära så liten risk som möjligt för yttrandefriheten. Trepartiregeringen hävdade att det ter sig som ofrånkomligt att frågan om vad som eventuellt skall vara förbjudet att sprida till vuxna i medier av filmens och videogrammets karaktär får sin lösning på grundval av en mera allsidig och ingående utredning än som har kunnat företas inom ramen för det nu aktuella lagstiftningsärendet. Därför stannade regeringen vid ett förbud mot spridning bland och visning för barn av vissa typer av videogram. Vi moderater står, som framgår av reservationen till betänkandet och Anders Björcks och Per Unckels anföranden här tidigare, kvar på den ståndpunkt som moderata samlingspartiet, centerpartiet och folkpartiet intogitrepartiregeringen. Denna fattade sitt beslut om propositionen den 19 mars i år. Ingenting nytt har tillkommit sedan dess i sakfrågan som kan ge anledning till någon annan inställning. Vi moderater följer nu upp trepartiregeringens ställningstagande att det behövs en mer allsidig och ingående utredning än den som nu har kunnat företas, innan man kan ta ställning till vad som eventuellt skall vara förbjudet att sprida till vuxna i videogram. Nu har centerpartiets och folkpartiets ledamöter i konstitutionsutskottet övergivit sina regeringsledamöter och i stället sökt en lösning tillsammans med socialdemokraterna. Konstitutionsutskottet förordar en kombination av de båda alternativ som diskuteras i propositionen. Det är då av intresse att konstatera att det i departementspromemorian inte förordas något av de två alternativen; förbud mot spridning till barn eller förbud mot spridning även till vuxna; framför det andra, men att det uttalas av de båda rättscheferna att en kombination av de båda alternativen inte är lämplig. Konstitutionsutskottet har nu mot bakgrund av att utskottet menar att skyddet för barn och ungdom blir otillräckligt, om spridningsförbudet begränsas till dessa grupper, begärt lagrådets yttrande över kombinationsalternativet. Lagrådets granskning skall ju avse hur ett förslag förhåller sig till grundlagarna och till rättsordningen i övrigt. Och lagrådet svarar att man måste lämna öppet, om kombinationsalternativet med hänsyn till dess syfte står i överensstämmelse med grundlagsföreskriften att en begränsning i yttrandefriheten aldrig får gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som föranlett begränsningen. Lagrådet anser sig således inte kunna säga att det förslag som upprättats inom konstitutionsutskottet överenstämmer med regeringsformen. Man är tveksam och lämnar den frågan öppen. Bör inte det, herr talman, föranleda att riksdagen avstår från konstitutionsutskottets alternativ, tillkommet under kort tid vid utskottsbehandlingen i ett lagstiftningsärende av provisorisk karaktär? Och hur skall det gå när de skall tillämpas i praktiken med den nya form av lagprövningsrätt som föreligger? Det kan ställa till stora problem för domstolar och myndigheter när de skall tillämpa denna lag. Motivet till att vi moderater i detta ärende motsätter oss en längre gående lagstiftning nu är precis detsamma som gällde för moderater, centerpartister och folkpartister i regeringen. Vi står fast vid regeringslinjen. Vi håller fast vid den överenskommelse som regeringen enades om och som resulterade i den proposition som är undertecknad av Thorbjörn Fälldin och kontrasignerad av mig. Varje ingrepp i yttrandefriheten aktualiserar alltid problem. Provisoriska åtgärder måste i hög grad begränsas. Två utredningar arbetar nu och beräknas inom relativt kort tid avlämna sina betänkanden. Vi bör då ha ett bättre underlag att stå på när det gäller vilka eventuellt ytterligare lagstiftningsåtgärder som är påkallade. Det finns därför starka skäl att nu anta regeringsförslaget om förbud mot spridning bland barn av vissa typer av videogram och i övrigt avvakta pågående utredningar.

Herr talman! Vi blir med rätta upprörda över människor som tillgriper våldshandlingar. Formerna varierar — barnmisshandel, kvinnomisshandel, dråp eller mord — men alla är de samma andas barn. Vår strävan måste ständigt vara att ingen människa skall utsättas för våldshandlingar. Det läggs också ned mycket arbete och pengar för att förebygga våldsbrott. Den synliga våldsbrottsligheten har haft en oroväckande stigande tendens under 1960 och 1970-talen. Under drygt tio år — 1964-1975 — har det inneburit ungefär en fördubbling. Därtill skall läggas den dolda brottsligheten, t.ex. kvinnomisshandel, som nu anses ha en betydligt större omfattning än man tidigare trott. Vi kan alltså konstatera att våldet blir ett allt större problem i vårt samhälle. Samtidigt tillåter vi ett allt grövre massmedievåld, som lätt blir mönsterbildande och kan leda till en stegvis tillvänjning. Det finns klara belägg för att lättpåverkade personer med svag identitetskänsla blir så inspirerade av det spekulativa, människofientliga utbudet att de själva begår våldshandlingar. Främst är det barn och ungdomar som utsätts för denna destruktiva påverkan. De ges förebilder — mestadels män — som utövar grovt våld. Många barn i dag har inte någon vuxen man i sin omgivning som kan vara en motbild och balansera de i massmedier förhärligade våldsmännen. Det behöver väl inte sägas hur viktigt det är med goda förebilder för barn och ungdomar — vuxna människor som de kan identifiera sig med och utvecklas med. Enligt en nyligen framlagd undersökning har det visat sig att varannan 15-åring i Stockholm bor i en splittrad familj. Det är orealistiskt att tro att barn och ungdomar skall ges tid och möjlighet att bearbeta skräckupplevelser som de fått av videoeller filmvåld tillsammans med vuxna. Sammanfattningsvis kan konstateras att det inte är konsekvent att på en gång ta avstånd från våldet, arbeta för att förebygga våldsbrott och samtidigt låta våldsfilosofin florera ohämmat i massmediautbud. Samtliga undersökningar som gjorts visar att ju mer våld och våldsskildringar samhället tillåter, desto mer våldsyttringar kommer vi automatiskt att få. Utvecklingen på videoområdet kan betecknas som lavinartad. 1978 fanns i Sverige 37 000 videokassettspelare, vid slutet av 1980 ca 110 000, och 1985 beräknas det finnas omkring 500 000 videokassettspelare. Tillgången på programkassetter är självfallet också snabbt ökande. Försäljningsoch urhyrningsbutikerna är spridda över hela landet. De finns såväl i storstadsområdena som på landsbygden. Vid en undersökning som gjorts i december 1980 visade det sig att inte mindre än 60 90 av kassetterna innehöll våldsinslag, varav 16 76 program med grova 'sadistiska våldsinslag. Den här utvecklingen har skett utan att något samhällsorgan kunnat påverka programutbudet. Därför har program med sadistiskt destruktiva våldsinslag ohämmat kunnat distribueras ut över landet. För en billig penning har barn och ungdomar kunnat konsumera dessa grova spekulationer i våld, sex och sadism. Detta har varit möjligt genom att videogrammen inte faller in under biografförordningen. Det har således varit möjligt för videogramdistributörerna att sprida filmer som inte skulle ha godkänts av biografbyrån. Många föräldrar har med rätta starkt upprörts av att filmer som är så förråande eller skadligt upphetsande att de totalförbjudits för visning på biografer kunnat uthyras till barn och ungdomar. Såväl enskilda föräldrar som organisationer och myndigheter vill få ett stopp för spridningen av sådana våldsprogram. Det är mot denna bakgrund som vi från centerns sida vid olika tillfällen har reagerat mot det totala utbudet av våldsskildringar i massmedia, främst medier med rörliga bilder. Denna teknik har en särskild genomslagskraft. Det förslag till lagstiftning mot viss spridning av videogram med våldsinslag som lades fram av regeringen, med dåvarande justitieminister Håkan Winberg som huvudansvarig, ansåg vi motionärer från centern inte skulle ge tillräcklig effekt. Ett införande av enbart alternativet med en lag mot spridning av videogram till barn under 15 år skulle enligt vår mening bli verkningslöst bl.a. på grund av langning. Modellen med enbart ett generellt förbud mot spridning av extremt våld var heller ingen bra konstruktion. Därför förordade vi i likhet med ett stort antal remissinstanser en kombination av de båda alternativen. Enligt vår mening borde tillämpningen av lagstadgandet så långt möjligt ansluta till den praxis som biografbyråns avgöranden utgör. Det borde således inte vara tillåtet att som videogram yrkesmässigt sprida en film som prövats och inte godkänts av biografbyrån. Vi såg detta som en komplettering av regeringsförslaget. Denna lagstiftning skulle gälla till dess att aktuella utredningar, yttrandefrihetsutredningen och videogramutredningen, arbetat fram nya förslag. Vi ansåg att det i det här fallet var så brådskande att söka dämpa den våldsvåg som sveper över landet att vi föreslog ett ikraftträdande av den provisoriska lagen från den 1 juli i år. Vid behandlingen av propositionen och följdmotioner har det i konstitutionsutskottet och kulturutskottet, som har yttrat sig i frågan, gått att få en bred majoritet för en lösning som i stort sett sammanfaller med våra motionskrav. Det är självfallet glädjande, och jag tror att vi i den här frågan har en överväldigande del av svenska folket bakom oss. Förhärligandet av våldet för inget gott med sig. Vad moderaternas agerande beträffar måste jag säga att jag är djupt besviken. I kulturutskottets yttrande, som finns med som bilaga till konstitutionsutskottets betänkande, heter det: ”Det är numera oomtvistat att underhållningsvåld har skadeverkningar, främst på barn och ungdom, och måste bedömas utifrån utvecklingen mot ökad agressivitet och brutalitet i samhället. Våldsutbudet har i ökande grad kommit att präglas av inslag som förstärker könsfördomar, rasism och människoförakt.” Varje ansvarskännande människa som har denna insikt måste söka medverka till att denna destruktiva påverkan så fort som möjligt stoppas. Kulturutskottets majoritet anser också att utvecklingen på videogramområ det är så oroande att det är nödvändigt med snabba åtgärder, och dessutom mer omfattande än som föreslås i propositionen. Samma slutsats har också en majoritet i konstitutionsutskottet kommit fram till. Eftersom lagrådet gett klartecken för lagförslaget borde allt vara gott och väl. Ett första steg mot en sanering av videobranschen skulle ha kunnat tas redan den 1 juli i år. Men här vill nu moderaterna genom en taktisk manöver skjuta upp beslutet tolv månader. Några sakliga skäl för ett tillämpande av grundlagsregeln om uppskov med beslutet mot videovåld är det svårt att finna. I det här läget måste moderaterna ta hela ansvaret för att det grova videovåldet får utbjudas ytterligare ett år. Helt säkert kommer branschen att utnyttja detta ”moderatår” för en intensiv marknadsföring, så att landet kommer att översvämmas av program av typen Motorsågsmassakern, eller kanske av ännu värre program. Även om jag efter den här debatten — som ju påbörjades i fredags inte har anledning att ha några förhoppningar vill jag ändå vädja till de moderata riksdagsledamöterna: Gör inte Sveriges barn och ungdomar den otjänsten att frågan förhalas i ytterligare tolv månader! Beträffande kravet i vår motion om förhandsgranskning för videogram så att vi därmed får till stånd samma regler som gäller för film hänvisar utskottet till yttrandefrihetsutredningens arbete. Det sägs att ett väsentligt led i denna utrednings arbete utgörs av överväganden om filmcensuren och andra frågor om förhandsgranskning. Därför anser utskottet att det inte är erforderligt att riksdagen tar några nya initiativ. Därmed får väl vi motionärer ge oss till tåls så länge. Men jag vill ändå uttala den förhoppningen att de signaler som i den här frågan kommit från riksdagen noga beaktas i det fortsatta arbetet. Så en kort kommentar till den tidigare debatten. Anders Björck använde en debatteknik här i fredags som jag tyckte vittnade om stor argumentnöd. Han citerade bl.a. Stig Hadenius och Per Olof Sundman och använde lösryckta citat för att därmed styrka sina egna luddiga argument. Låt mig därför få säga följande: 1. Det är inte särskilt lämpligt att åberopa och tolka tidningsuttalanden när den som citeras inte är närvarande och inte kan lägga till rätta feltolkningar. Jag har faktiskt en känsla av att vederbörande kanske vill betacka sig för Anders Björcks fria tolkningar. 2. Lagstiftningen som vi nu diskuterar berör ju inte enbart personer som Stig Hadenius och Per Olof Sundman m.fl., utan den är självfallet i första hand avsedd att värna om de unga och svaga i samhället. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Den fråga vi diskuterar i dag gäller inte vår inställning till våld. Det faktiska våld som förekommer i samhället kan vi aldrig tolerera. Vad frågan gäller är rätten att se framställningar av våld. Vi vet alla, att våldsframställningar kan vara både fängslande och skadliga. Så t.ex. har i gångna tider — då inga filmer och inga videokassetter fanns — många barn med skräckblandad tjusning fångats av Gustave Dorés bibelillustrationer om syndastraffets grymhet. Vi kan heller inte utesluta, att dessa bilder gett flera unga människor varaktiga skador. Men frågan för riksdagen i dag gäller inte om barn och ungdom skall skyddas mot vissa former av framställningar av våld — bl.a. från sådant våld som kan köpas på kassett. Om detta är vi ju överens. Och skulle någon i kammaren anse att den åldersgräns som regeringen föreslagit, 15 år, skulle vara för låg, finns det säkert öppenhet att diskutera den frågan. Men till skillnad från regeringen vill konstitutionsutskottet nu även förhindra vuxna att se bilder och videogram med ”närgångna eller långvariga skildringar av att någon utsätts för rått eller sadistiskt våld” då detta är ”uppenbart oförsvarligt”. Är då denna inskränkning i informationsfriheten värd att bråka om? Syftet — att minska våldet — är ju gott, och vems frihet är det egentligen som kränks? Nu visar all erfarenhet att det är lättare att peka ut vad man vill få bort genom att begränsa informationsfriheten än vad det är att nå målet med hjälp av censur eller domstolar. Risken är alltid stor för att myndigheternas ingripanden antingen får en långt vidare tillämpning än vad som var tänkt eller blir en meningslöshet — ett slag i luften. Man kan också fråga sig vilka våldshandlingar som är farligast att ta del av; vilka som kan vålla de största skadorna. Min tro är att lösryckta våldsskildringar har mindre påverkan än de som speglar en verklighet som utformats på ett konstnärligt, suggestivt sätt. Men för mig gäller frågan något mer — den gäller tilltron till en liberal metod. Företeelser vi inte tycker om skall vi motverka. Jag är motståndare — svuren motståndare — till våld. För egen del mår jag fysiskt illa av att se och läsa skildringar av våld, tortyr och avrättningar. Jag vill också motverka framställningar av och intresset för meningslösa, råa våldsskildringar. Men jag vill söka nå framgång för min inställning, inte genom förbud, utan genom kraften i mina argument och i min övertygelse. Detta är för mig att tillämpa en liberal metod. Förutsättningen för denna metod är informationsfrihet. Yttrandefrihet, tryckfrihet, konstnärlig frihet och mottagarfrihet — dvs. rätten för vuxna personer att ta emot den information, de åsikter och uppfattningar som bjuds —- utgör därför för mig grundläggande liberala värden. Viljan att inskränka dessa friheter finns överallt och i alla tider. Motiven för inskränkningarna är alltid upphöjda, t.ex. hänsynen till laglydnaden, ordningen, freden, nationen och allmän hälsa och allmänt välstånd. Men jag vill inte vara med om att göra grundläggande liberala friheter till en avvägningsfråga. På initiativ av Per Ahlmark tillkom en lag som har till syfte att förhindra även en riksdagsmajoritet att genom hastigt tillkomna beslut inskränka informationsfriheten. Om en sådan inskränkning föreslås, kan en minoritet i riksdagen genomdriva att beslutet uppskjuts ett år. Ett sådant uppskov finner jag välmotiverat i det här fallet, bl.a. med hänsyn till det arbete som pågår i yttrandefrihetsutredningen. Jag kommer därför också att i voteringen i dag rösta med reservanterna i utskottet och, om reservationen avslås, för återremiss till KU i syfte att den aktuella paragrafen skall vila i minst tolv månader. Herr talman! Att försvara friheten när det gäller företeelser vi tycker om eller är beredda att acceptera är naturligt. Det är till frihetens försvar när den tar sig former som vi djupt ogillar och föraktar som liberalismen behövs.

Herr talman! Att arbeta för yttrandefrihet är att arbeta för att det som man ogillar skall få framföras. Att bara tillåta det som man tycker är bra är inte yttrandefrihet. Jag har respekt för det politiska mod som moderaterna nu visar när de går emot förslaget att förbjuda försäljning och utgivning av videoband med extremvåld till vuxna. Jag tror inte att moderaterna gillar videovåld, inte heller att de drivs av kommersiella intressen. Och jag hoppas att moderaterna inte blir så brända av erfarenheterna i den här debatten att deras intresse för yttrandefrihet — som inte alltid har varit lika brinnande som det är nu — kommer av sig. Jag förmodar att redan den gångna helgen har givit kännbara reaktioner. Moderaterna har också sagt sig vara oroade av utbudet av våld i video — och jag tror på det — men uppenbarligen har de inte varit lika oroade som vi andra. Då skulle de inte begära uppskov. De är i sin fulla rätt att begära uppskov, och jag kritiserar inte att de åberopar den här bestämmelsen — som kom till just för att ge betänketid när en upprörd opinion kräver inskränkningar, i t.ex. yttrandefriheten. Det jag kritiserar är att moderaterna inte kan gå med på ett förbud mot att sälja extremvåld till vuxna. Om ni gjorde det, blev det ju inget uppskov. Ni moderater går med på en provisorisk lagstiftning när det gäller spridning till barn. Då behöver man tydligen inte vänta på utredningarna. Uppenbarligen åberopas då det som har kommit fram t.ex. i det bekanta TV-programmet. Men det är risk att den bestämmelse som också moderaterna accepterar blir ett slag i luften, eftersom både ungdomar över 15 år och vuxna kan få tag i band med det allra grövsta våldet. Då kan också barn under 15 år få se dem. Det har sagts — och det med rätta — att man alltid måste ha starka skäl för att inskränka yttrandefriheten, oavsett vilket medium det gäller. Det är alltid inskränkningen som måste motiveras, inte friheten. Jag instämmer i det. Finns det då här skäl att inskränka yttrandefriheten? Ja, vi har varit ense om att det behövs särskilda regler för film, i synnerhet när det gäller barn. Nu har vi fått en ny teknik. Man har med hjälp av den nya tekniken kringgått regler som vi alla har varit ense om. Barn och ungdomar har fått se framställningar, som aldrig skulle godkännas för visning på biograf, och därför behövs det nya bestämmelser. En provisorisk bestämmelse mot extremvåld är ingen orimlig inskränkning av yttrandefriheten, särskilt inte med de skrivningar som utskottet har gjort, för att hindra ingrepp mot sådana våldsskildringar som är inlägg i debatten eller rapporter om verkligheten. Riksförbundet Hem och Skola har i ett yttrande över lagförslagen begärt att man snabbt skulle få fram en provisorisk lagstiftning, som bygger på båda de alternativ som utredningen har lagt fram. Det skulle vi få med utskottets majoritetsförslag. Men vi begär också positiva åtgärder, nämligen att man ser till att det finns ett utbud av bra videomaterial och att undervisning ges till både elever, föräldrar och skolpersonal om hur massmedia verkar. Två förtroendemän i Hem och Skola-rörelsen vädjade i en artikel i fredags i Dagens Nyheter till riksdagen: ”Stifta en lag NU! Vänta inte på ytterligare utredningar. Får lagen inte de konsekvenser man avsett, så ändra den!” Föräldrarna måste ta ansvar, säger man. Ja, vi arbetar för det så gott vi kan. Men föräldrarna behöver stöd. Så här kan det gå till i en vanlig Stockholmsförort: Föräldrarna åker på landet över pingst. Den 14-årige sonen är hemma med videobandspelaren. Man har inga band hemma som föräldrarna tycker att det är något problem med. Men så kommer det en grupp kamrater och har med sig en trave våldsskildringar. Där sitter dessa tonåringar timme efter timme i mörkret och matas med våld. Vi vet inte exakt vilken effekt det har, men vi kan frukta att det bidrar till en destruktiv idealbildning hos våra ungdomar. Vi har sett exempel på det. Många föräldrar känner sig maktlösa. De kan inte hindra att deras barn hälsar på kamrater. De kan inte hindra att deras barn får se de här banden. Om vi inte gör någonting åt detta hjälper inte aldrig så välmenande kampanjer mot våldet i skolan och annorstädes. Herr talman! Ett par ord om liberalismen. Anders Björck och andra nyfrälsta liberaler menar att moderaternas ståndpunkt är den enda godtagbara för en sann liberal. Men moderaternas liberalism på detta område likaväl som ibland inom ekonomin är ett slags djungelliberalism, inte den socialliberalism som folkpartiet och dess föregångare har arbetat för redan sedan John Stuart Mills och S. A. Hedins dagar. I djungeln råder den starkares rätt — äta eller ätas är alternativen. För socialliberalismen har friheten sin begränsning: Du får inte skada andra. Videovåldet skadar. För att skydda barn och ungdom får vi acceptera att inte heller vuxna har tillgång till de råaste och mest meningslösa våldsskildringarna. Jag tror inte att det är en för stor uppoffring för de flesta i vårt land. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det här inlägget var egentligen avsett som en replik på Håkan Winbergs anförande i fredags. Låt mig trots att det har gått några dagar ta upp ett par frågeställningar. Håkan Winbergs roll var något oklar. Framträdde han som förutvarande justitieminister eller som företrädare för moderata samlingspartiet? Trots den juridiska tyngdpunkten i anförandet beklädde han förmodligen den dubbla rollen. Det fanns dock en viss skillnad mellan Håkan Winberg och Anders Björck. Björck försökte uppenbarligen förringa betydelsen av de förråande våldsalster som i kommersiellt syfte sprids på videogram. Detta skedde bl.a. genom sammanblandning av dessa alster och det verklighetsvåld som måste speglas i massmedia. När nu Håkan Winberg i huvudsak tog upp den juridiska sidan av det föreslagna förbudet, vill jag ta det som utgångspunkt. Låt oss granska vad grundlagen säger om begränsningar av det här slaget. 1. De får göras ”endast för att tillgodose ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle”. Frågan måste då bli: Är det inte godtagbart i ett demokratiskt samhälle att sätta stopp för spridning i bl.a. kommersiellt syfte av meningslöst förråande våld? 2. ”Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som föranlett den — ——.” Frågan blir då: Vill moderaterna påstå att den föreslagna begränsningen gör detta? 3. Begränsningen får ”ej heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar”. Frågan blir: Vill moderaterna hävda att denna begränsning utgör ett sådant hot? Att sprida rå våldspropaganda, vilket sker i alster som Verktygsmördaren och liknande, kan inte ha mycket med fri åsiktsbildning att göra. I mitt anförande i fredags erinrade jag om att vpk motsatte sig det s.k. kvalificerade förfarandet i grundlagen. Vi gjorde det bl.a. därför att det inte utgör något verkligt skydd för frioch rättigheterna, men vi gjorde det också därför att det ger minoriteter möjligheter att fördröja grundlagsbeslut. När nu moderaterna åberopar reglerna om förfarande i denna fråga tror jag att övriga partier som står bakom beslutet känner sig litet illa till mods. Låt mig erinra om vad konstitutionsutskottet skrev, kanske som en sorts brasklapp, när beslutet togs: ”Utskottet vill tillägga att det är sannolikt att den föreslagna ordningen kommer att få sin största betydelse som garant för att lagstiftningen på hithörande områden präglas av omsorg och nödig försiktighet enbart genom att den finns till och kan sättas i tillämplighet.

Genom moderaternas agerande kommer bestämmelsen i vanrykte redan vid första tillfället den tillämpas. Det konstaterandet bör göras.

Herr talman! Det här har varit en debatt på gott och ont. Nu menar jag inte bara att den inte hann slutföras före pingsthelgen utan jag hänsyftar också på att det bakom debatten finns en orsak, nämligen den tekniska utvecklingen, som alltid rymmer både någonting gott och någonting ont. I det här fallet avser jag mediatekniken. Vi står inför en ny massmediaepok. Vi har redan text-TV, vanlig TV, data-TV och video. Vi får, i varje fall utom landet, TV-satelliter och kabel-TV. Under gynnsamma omständigheter kan nya kulturformer och nya massmedia bli grunden för en konstnärlig och kulturell förnyelse. De kan i bästa fall ge fler människor möjligheter till en skapande aktivitet och reell yttrandefrihet. De kan också ge medborgarna en utökad och mer tillförlitlig information. Men nya media och uttrycksformer kan, liksom gamla, bli föremål för en intensiv kommersiell spekulation. Det kan monopolisera yttrandefriheten, kulturen kan strypas, människorna kan passiviseras. Vi vet — det har sagts många gånger under debatten här i dag och i fredags — att hänsynslösa exploatörer satsar på grovt sadistiska våldsfilmer. Varje ny teknik är alltså en tillgång på gott och ont. Utgången avgörs av kampen mellan dem som vill befästa och utvidga alla människors yttrandefrihet och de krafter som endast är ute efter att tjäna pengar på varje nytt medium, varje ny uttrycksform. Det är det problemet vi har mött i denna fråga, och det är det som har gjort att den föreslagna lagstiftningen blivit nödvändig. Vi skall slå vakt om det goda — i det här fallet vår tryckfrihet och yttrandefrihet. Men det hindrar inte att man någon gång också måste sätta gränsen för det onda. Det är det som sker genom den lagstiftning som konstitutionsutskottet föreslår. Några här i kammaren har försökt sig på konststycket att ri —två vilda hästar. Det brukar inte gå bra. Inte heller moderaterna lyckades i det försöket — det är det vi får minnas från den här debatten. Man kan inte på en' och samma gång vara motståndare till det spekulativa våldet och vilja ge samma våld chansen att fortsätta spridas.

Herr talman! De skäl som vi moderater har för att be riksdagen låta det lagförslag vi nu diskuterar vila i ett år redovisade vi noggrant i fredagens debatt. Låt mig nu bara göra ytterligare några kommentarer. Gunilla André hävdar — och herr Nordin instämmer — att det inte är konsekvent att ta avstånd från våld och samtidigt tillåta att våld sprids i massmedia. Den här ståndpunkten är desto mer anmärkningsvärd, hävdar Gunilla André, som lagrådet givit sitt tillstyrkande. Nu får moderaterna ta ansvaret. Till detta vill jag, herr talman, säga ett par saker. Vi är ense, oavsett om Gunilla André eller herr Nordin vill inse det eller inte, i vår avsky för och vår upprördhet inför videovåldet. Ingen sunt tänkande, sunt reagerande människa kan någonsin försvara det som förekommer i vissa av de mest avskyvärda produkter som saluförs på den svenska marknaden. Men det finns någonting mer än detta, Gunilla André, som du och jag i egenskap av riksdagsmän har en skyldighet att ta hänsyn till. Det är yttrandefriheten som idé, och risken för att den idén urgröps av de förbud som riksdagsmajoriteten nu diskuterar att införa. Som Gabriel Romanus för en stund sedan sade: Yttrandefriheten är till för att skydda det vi tycker illa om — det vi gillar behöver inget ytterligare skydd. Dessutom tillstyrker lagrådet inte, som Gunilla André hävdar, det här lagförslaget. Lagrådet lämnar öppet huruvida det står i överensstämmelse med de krav som grundlagen ställer. Det är exceptionellt att en riksdagsmajoritet skulle vara beredd att lagstifta i grundlagsliknande frågor, när lagrådet inte är berett att säga att detta är förenligt med den grundlag som vi själva en gång fastlagt. Vi är beredda, Gunilla André, att ta ansvaret för att följa grundlagen, desto mera som vi moderater inte gör någonting annat än säger ja till den proposition som Gunilla Andrés egen partiledare förelade riksdagen för några månader sedan. Hilding Johansson citerar frioch rättighetsutredningen och påpekar att utredningen har framhållit att inskränkningar i frioch rättigheter naturligtvis kan få förekomma. Självfallet är det på det viset. Vad vi moderater kritiserar är ju att en riksdagsmajoritet är beredd att genomföra de inskränkningarna över en natt, inte ta den tid på sig som man själv tidigare ansett vara nödvändig, när man gett sanktion åt att två statliga utredningar skall ägna sin möda åt att analysera föroch nackdelar med olika metoder för att komma till rätta med videovåldet. Man måste redovisa syftena med sina ingrepp, citerar Hilding Johansson vidare i frioch rättighetsutredningen. Ja, visst måste man göra det, och det var ju precis detta utskottet gjorde i sitt betänkande och fick på nosen för av lagrådet, som säger att med de motiv som utskottet hänvisar till för att göra denna rättighetsinskränkning är det tveksamt om grundlagens krav är uppfyllda. Finns det, herr talman, något bättre skäl att vilja ha ett uppskov för att få tillfälle till ytterligare funderingar än detta? Hilding Johansson säger vidare att ingen har tagit upp den handske han kastade när det gäller vilken risk det här ingreppet innebär för åsiktsbildningen. Jo, Hilding Johansson, det diskuterade vi redan i fredags. Risken ligger i att vi vänjer oss vid att sortera somt till det tillåtna och somt till det förbjudna och att vi därigenom urgröper den tilltro till yttrandefriheten som idé som åtminstone denna kammare måste slå vakt om. När vi börjar sortera, när vi vänjer oss vid att inte möta det vi tycker illa om med öppna argument utan med förbud, då sitter yttrandefriheten trångt. Slutligen, herr talman, till Gabriel Romanus: Som föräldrar, Gabriel Romanus, bör både du och jag vara lika upprörda över videovåldet. Varken du eller jag vill att våra barn skall behöva se det dravel och de äckligheter som videovåldet är så fullt av. Men du och jag spelar också en annan roll i den här kammaren, och i den rollen måste vi våga ta vårt ansvar, även om det kan synas vara besvärligt för stunden.
Herr talman! Några ord till Per Unckel. Per Unckel försöker beskriva moderaterna som något slags väktare på Sions murar när det gäller yttrandefriheten. Är det någon som på fullt allvar tror att de övriga tolv ledamöterna i konstitutionsutskottet, som ej är moderater, inte känner ansvar för yttrandefriheten? Jag försäkrar att den känslan finns mycket stark och levande hos konstitutionsutskottets ledamöter på grund av de uppgifter som detta utskott har sig förelagda och på grund av många års arbete från ledamöternas sida i utskottet. Jag vill också så här i efterhand reagera mot vad som är sagt i moderaternas reservation och i debatten, att detta är illa övertänkt. Det är på samma gång en allvarlig anklagelse mot de jurister i utskottet som vi har haft till hjälp för att utarbeta det nya lagförslag som förelagts riksdagen.

Herr talman! Moderaterna gick ju ut väldigt hårt i debatten här i fredags, och Per Unckel fortsätter här i dag. Man kan säga att de tar i våldsamt, om uttrycket tillåts i detta sammanhang. Jag har en viss förståelse för att de måste höja rösten, eftersom argumenten är så svaga. Men när man, som moderaterna, hamnat fel i en fråga borde det väl vara möjligt att erkänna det. Alla är överens om att det finns två motstående intressen, yttrandefriheten och i första hand barns och ungdomars psykiska hälsa. I denna avvägning har en majoritet i både kulturutskottet och konstitutionsutskottet kommit fram till att det senare måste få företräde. Som jag sade tidigare är detta en tolkning som jag tror är helt i linje med människors värderingar. Om yttrandefriheten och grundlagen har ju andra talare som tillhör konstitutionsutskottet redogjort ingående, varför jag själv inte tänker ge mig in på det området. Jag vill emellertid än en gång vädja till moderaterna att inte låta prestigen gå före sakfrågan. Det är inte konsekvent att ta avstånd från våldet och samtidigt låta våldsinslagen få florera ohämmat i videogrammen. Acceptera de parlamentariska förhållandena och låt barn och ungdomar slippa det grova videovåldet!

Herr talman! Lagrådet har enligt min mening åberopats på ett ofullständigt sätt.

Per Unckel säger att vi inte får urgröpa yttrandefriheten, vi får inte vänja oss vid förbud. Men när det gäller film finns det ju redan förbud. Man kan diskutera om det skall vara förhandscensur eller inte, man kan diskutera hur reglerna skall utformas, men vi har i det svenska samhället varit överens om att film har en sådan inverkan, framför allt på barn, att vi måste ha vissa förbud. Ett motiv för de regler som moderaterna accepterar är just detta. Samma motiv kan man också ha för att säga att inte heller det allra grövsta våldet skall få säljas till ungdomar över 15 år och till vuxna, eftersom vi med stor säkerhet vet att det då också kommer att visas för en mängd ungdomar som är under 15 år. Så säger Per Unckel, och blir mycket personlig, att han och jag måste ta vårt ansvar både som föräldrar och som riksdagsledamöter. Ja, Per Unckel, jag betvivlar inte att du är beredd att ta ditt ansvar som förälder. Men du kommer kanske att finna att det inte är så lätt, när dina barn blir litet äldre. Det har jag upptäckt. Man kan inte övervaka sina barn dygnet runt, man kan inte förbjuda allt. Och man finner att även i de lugnaste och fredligaste samhällen sitter det ungar och tittar på dessa förskräckliga videoband timma efter timma. Det är inte så lätt att ta sitt ansvar som förälder, även om vi gör så gott vi kan. Men vad är då vårt ansvar som riksdagsledamöter? Självfallet är det att skydda yttrandefriheten. Men det är — på detta område lika väl som på alla andra i politiken — fråga om en avvägning. Enligt min uppfattning är vårt ansvar nu att hjälpa föräldrarna att skydda sina barn och ungdomar mot den flod av fruktansvärda våldsskildringar som redan har kommit ut i det svenska samhället, eller i varje fall se till, att situationen inte blir värre än den är.

Herr talman! Till Sven-Erik Nordin: Jag har inte betvivlat att känslan för yttrandefriheten är stark i konstitutionsutskottet. Kanske hade jag hoppats på att modet att hävda yttrandefrihetens intressen hade varit lika starkt som känslan.

Till Hilding Johansson: Extremvåldet är naturligtvis ett alldeles oväsentligt inslag i opinionsbildningen. Om detta är hela konstitutionsutskottet ense. Men det är ju inte om extremvåldets betydelse för opinionsbildningen som denna debatt handlar, utan om vilka effekterna kan bli om vi accepterar att med yttrandefrihetslagstiftningens hjälp förbjuda bort företeelser i det svenska samhället. Vad vi från reservanternas sida är rädda för är att yttrandefrihetslagstiftningen skall urgröpas när det ena undantaget läggs till det andra, läggs till det tredje, läggs till det fjärde. Då har vi lärt oss att sortera i det goda och det onda, och då riskerar vi att nästa gång sortera också bland sådant som hör den verkliga åsiktsoch opinionsbildningen till. Men dessutom, Hilding Johansson, kan man — som jag hävdade i mitt fredagsanförande — med precis samma motiv som utskottsmajoriteten nu använder för att förbjuda extremvåldet förbjuda också andra typer av våldsskildringar, som absolut måste få visas, om inte annat så för att avskräcka människor från en upprepning. Gunilla André och Gabriel Romanus hävdar båda att det här är fråga om motstående intressen. Ja, visst är det så. Vad vi moderater emellertid hävdar är att när motstående intressen måste avvägas mot varandra, måste vi ta den tid på oss som den noggranna analysen faktiskt kräver. Detta desto mera som —- och jag upprepar det för det är viktigt i den här debatten — lagrådet lämnar öppet huruvida de motiv utskottet anför för att göra denna frihetsoch rättighetsinskränkning är acceptabla ur grundlagens synvinkel. Till yttermera visso ansåg sig trepartiregeringen Fälldin inte kunna gå längre med hänsyn till yttrandefriheten än den ståndpunkt moderata samlingspartiet alltjämt intar. Moderaterna säger alltså: Vad regeringen Fälldin, med de tre borgerliga partierna som deltagare, hävdade, är alltjämt klokt och förnuftigt. Mot den ståndpunkten uppammar i dag centerpartister och folkpartister den häftigaste vrede, men den vreden riktar sig i så fall i lika hög grad mot partiledarna Fälldin och Ullsten som den någonsin riktar sig mot oss moderater. Till slut hävdas att en parallell skulle kunna göras med filmen. Låt mig bara klargöra följande. Alla är ense om att den förhandsgranskning som film avsedd för offentlig visning i dag utsätts för, bör utsträckas till att också gälla videogram, så snart grundlagen medger det. Om detta råder ingen oenighet. Oenigheten gäller om vi skall gå utöver det som i dag gäller för film. Alldeles oaktat det faktum att vi i dag har förhandsgranskning av film för offentlig visning, får man ändock sprida filmer som inte passerat igenom filmcensuren, under förutsättning att de inte är avsedda för den offentliga visning som filmcensuren är till för att sanera. Det är utskottet som hamnar i situationen att nu pröva de oprövade vägarna. Vad vi moderater vill göra är att se filmen och videogrammen som en företeelse, och låta yttrandefrihetsutredningen och videogramutredningen avge sina förslag till hur våldet så fort som möjligt skall rensas ut. Så till Gunilla André: Acceptera de parlamentariska förhållandena och kräv inte uppskov med den här lagstiftningen, säger hon. Men det är för just sådana här tillfällen som möjligheten till uppskov är till. Vi anser att eftersom yttrandefrihetsinskränkningarna är reella och kan innebära bekymmer, är det inte bara vår rättighet att utnyttja den möjlighet grundlagen ger oss, utan vår skyldighet.

Herr talman! Per Unckel anklagade den icke moderata delen av konstitutionsutskottet för bristande mod. Det är ett argument som med förfärande styrka drabbar honom själv. De som visat bristande mod är moderaterna i konstitutionsutskottet som inte vågar gripa till en lagstiftning mot de kommersiella och spekulativa krafter som sysslar med det grova våldet.
Herr talman! Per Unckel vill ge sken av att vi från centern och folkpartiet på något sätt frångått propositionen. Det har tidigare gjorts ett stort nummer av detta. Men det är faktiskt så att vi här kompletterat propositionen. Vi har arbetat vidare på den i propositionen uppdragna linjen. Låt mig också konstatera att även moderaterna accepterar en inskränkning när det gäller yttrandefriheten. Slutligen slås jag när jag hör Per Unckel av tanken att denna fråga nu har reducerats till en tidsfråga. Han har vid flera tillfällen påmint om att konstitutionsutskottet hade sex-åtta timmar på sig att arbeta med frågan från det att förslaget kom från lagrådet. Tydligen hade Per Unckel, om konstitutionsutskottet hade arbetat fler timmar, kunnat acceptera förslaget.

Herr talman! Jag anser att det är rätt att på ett sätt dra en parallell med filmen. När det gäller den tekniken, rörliga bilder med ljud, har vi varit överens om att inskränkningar i yttrandefriheten är motiverade, och då särskilt beträffande barn och ungdom. Per Unckel säger att vi nu går utöver filmcensuren. Det är inte så när det gäller innehållet, utan det som är godkänt av filmcensuren godkänns även här. Dessutom är de begränsningar som gäller ingrepp mot video mycket hårdare än de regler som filmcensuren har för sitt arbete. Det är klart att vi i viss mening går utöver filmcensuren, eftersom vi också lägger oss i vad som visas i hemmen. Då måste man ha en stark motivering — jag håller med om det. Men för mig är det inte självklart att det är oskyldigare som händer i ett hem när föräldrarna är borta och ungdomarna sitter timme efter timme och tittar på dessa skildringar av hur man knäcker ben, sliter upp människokroppar och torterar. Vad som då händer med ungdomarna tror jag är väl så allvarligt som det som händer när de sitter i en biografsalong. På en punkt vill jag hålla med Per Unckel — när det gäller modet. Jag tror att det är moderaterna som här står för det politiska modet — det erkännandet vill jag ge. Jag tror också att ni redan har känt av det. Ni har intagit en impopulär ståndpunkt. Jag vill bara uttrycka den förhoppningen att ert intresse för yttrandefrihetsfrågorna, som nu är så brinnande, står sig när vi kommer till andra områden, att ni inte blir knäckta av denna debatt.

Herr talman! Får jag i denna sista kommentar i den här debatten säga följande. Det hade inte, Sven-Erik Nordin, varit svårt att ur opportunistisk eller någon annan synvinkel ansluta sig till utskottsmajoriteten. Det hade naturligtvis varit den väg genom vilken vi moderater hade kunnat bespara oss mycket obehag. Vi valde inte den vägen, eftersom vi anser den vara felaktig. Gunilla André säger att vi ändå har gått med på att inskränka yttrandefriheten. Jag antar att hon syftar på att vi har gått med på att inskränka spridningsrätten, nämligen i vad avser barn under 15 år. Det tyckte vi var välmotiverat. Efter noggranna överväganden i justitiedepartementet fann man att man kunde ta till den åtgärden utan att träda yttrandefriheten för när. Men man fann samtidigt att man så snabbt inte kunde ta till någon ytterligare åtgärd, utan att riskera skada yttrandefriheten. Vi moderater intar samma ståndpunkt som Gunilla Andrés partiledare intog vid detta tillfälle. Sedan säger Gunilla André: Går det bättre om man får mera tid på sig då? Ja, det kanske det gör. Det kanske går bättre om vi kan övertygas om att den typ av inskränkningar som man nu diskuterar är försvarliga, om yttrandefrihetsutredningen kan visa att detta är det bästa sättet att bekämpa våld i videogram. Vi moderater har inte sagt att vi då kommer att motsätta oss den ståndpunkten. Det enda vi har begärt att de som har fått riksdagens och regeringens uppdrag att fundera över vad som skall göras skall få fundera färdigt innan riksdagen störtar åstad och gör någonting om vars konsekvenser man ingenting vet. Slutligen: i fråga om filmen tror jag att det går en mycket skarp skärningslinje mellan vad lagstiftningen skall göra när det gäller den offentliga visningen och vad den skall göra när det gäller sådant som ändå hör hemma inom familjens hank och stör. Jag är, liksom Gabriel Romanus, upprörd över att ungar sitter och tittar på den typ av filmer vi nu diskuterar. Lyckligtvis är det nog så, som P. O. Sundman säger i den intervju som Anders Björck hänvisade till häromdagen, att våldsvideon kommer att konkurreras ut av Åsa-Nisse, när Åsa-Nisse väl kommer ut på marknaden på allvar. Då kommer ungarna att erbjudas en bättre möjlighet att ta del av det som de verkligen kan ha skojigt och kul åt. Jag drar mig åtminstone, Gabriel Romanus, innan jag med lagstiftningens hjälp ingriper i relationer som berör det intimaste familjelivet. Också där bör man stanna upp och tänka efter, innan man rusar åstad och gör någonting om vars konsekvenser man ingenting vet.

Herr talman! Sverige behöver en ny politik för ekonomisk tillväxt. Vi behöver producera mera och sälja mera för att minska underskottet i utrikeshandeln och vårt behov av utlandslån. Vi behöver en större produktionsapparat och framför allt en större industri för att skapa fler jobb. Och vi behöver en växande produktion för att öka statens och kommunernas inkomster. Sveriges ekonomi är emellertid nu på väg nedåt. Industrins produktion och 23 investeringar minskar. Den enda sektor i vår ekonomi som har någon tillväxt är den offentliga verksamheten. Nationalprodukten, BNP, väntas i år bli i bästa fall oförändrad jämfört med i fjol. Denna stagnation är i hög grad ett resultat av den ekonomiska politik som förts. Trepartiregeringen ställde våren 1980 upp ett slags strategi för sin politik som byggde på en huvudtanke, nämligen åtstramning. Det viktigaste målet var att skära ner den offentliga sektorns efterfrågan på arbetskraft så att industrin skulle ha fler arbetslösa att välja bland. Men också den privata konsumtionen måste pressas tillbaka så att utrymme skapades för ökade investeringar. Eftersom åtstramningen till stor del skedde genom höjda skatter och minskade statsutgifter skulle en viktig bieffekt bli att budgetunderskottet började minska. Så såg strategin ut. Resultatet har som bekant blivit något helt annat. Visserligen finns det i dag väsentligt flera arbetslösa att välja på för industrins arbetsgivare, men industrin minskar sin sysselsättning, och arbetsgivarna blir färre genom att företag läggs ner och arbetsplatser försvinner. Och nog har den privata konsumtionen pressats ner, men investeringarna sjunker också. Och visst har skatter höjts och utgifter minskats, men budgetunderskottet är större än någonsin. Den enda förbättring av vårt ekonomiska läge som ytligt sett inträffar är att underskottet i bytesbalansen minskar. Men den nedgången är tyvärr inte mycket att glädjas åt — den är ett direkt resultat av det kraftiga fallet i den svenska efterfrågan. Nedgången av konsumtion, investeringar och industriell produktion leder till ett minskat exportbehov. Bytesbalansen förbättras alltså inte på det sätt som är den enda hållbara lösningen på sikt, dvs. att svenska varor vinner terräng både utomlands och här hemma. I stället fortsätter konkurrenskraften att försämras, och industrin väntar sig nya förluster av marknadsandelar. Mitt i lågkonjunkturen och den växande arbetslösheten har vi alltså en dånande inflation, som kan åstadkomma stora skador på vår framtida tillväxtförmåga. Från socialdemokratins sida har vi åtskilliga gånger varnat för just den här utgången av regeringens åtstramningsprogram. Vi har försökt få regeringens representanter att förstå att i en ekonomi utan egen växtkraft är åtstramning inte detsamma som sparande. Med spara menas ju att man sätter av för framtiden, att man bygger upp och sparar resurser som skall ge landet produktion och inkomster längre fram. Men i dagens Sverige leder åtstramning till att produktionsresurser förstörs eller inte utnyttjas alls, till sjunkande investeringar och växande arbetslöshet. Vi har också försökt att visa hur utsiktslöst det är att mera påtagligt förbättra statsfinanserna när landet saknar ekonomisk tillväxt men har hög inflation. Den långa raden av brustna illusioner som omger regeringens alla sparpaket borde här utgöra ett utomordentligt undervisningsmaterial. Det började med kompletteringspropositionen på våren 1980. Där konstaterade regeringen att enligt långtidsbudgeten skulle underskottet för budgetåret 1981/82— det som börjar nu den 1 juli — bli 65 miljarder. Det skulle dessutom öka ytterligare åren framöver till närmare 80 miljarder 1984/85. Detta sades vara en oacceptabel utveckling, som måste motverkas genom en hård nedskärning av statens utgifter. Det långsiktiga målet skulle vara att minska budgetunderskottet, mätt som andel av BNP, med en procentenhet varje år. Visserligen, sade man, kunde det bli svårt att uppnå detta mål redan budgetåret 1981 81 och 1981/82. Våren 1980 betydde detta ett underskott på 58 miljarder kronor nästa budgetår jämfört med ett av långtidsbudgeten beräknat underskott på 65 miljarder. Sedan satte man i gång med des.k. sparpaketen. Vid den urtima riksdagen iseptember höjdes skatterna, framför allt momsen, med ett belopp som netto beräknades förbättra statsfinanserna med 6,5 miljarder. Enligt den med stor pompa omgivna s.k. besparingspropositionen i oktober beslöt riksdagen om utgiftsnedskärningar och ytterligare skattehöjningar, vilka också skulle ge statskassan netto 6,5 miljarder kronor. Nu skulle underskottet 1981/82 bli 60 i stället för 65 miljarder, sades det. Mot bakgrunden av alla skattehöjningar och utgiftsnedskärningar på sammanlagt 13 miljarder var kanske en förbättring med 5 miljarder inte alltför imponerande. Redan det borde ha tolkats som en signal om att man hade valt fel väg. Om något borde det ha stått klart när budgetpropositionen lades i januari och redovisade ett underskott inte på 60 utan på 68 miljarder kronor. Men regeringens enda slutsats var att det måste sparas mera. I mars föreslog regeringen ytterligare en rad skattehöjningar och utgiftsnedskärningar, som skulle inbringa 3 miljarder kronor. Därmed skulle underskottet dras ned till ungefär 65 miljarder, sade man så sent som i april månad. Den prognosen stod sig bara någon månad. Innan riksdagen hunnit besluta om sparpaket nr 2 redovisade kompletteringspropositionen att underskottet 1981 86. Herr talman! Det är faktiskt att ta i för litet, om man säger att regeringen har misslyckats med sin budgetpolitik. Man ställde upp målet att hålla budgetunderskottet oförändrat. Det ökar med 17 miljarder kronor. Man angav som långsiktig målsättning att budgetunderskottet mätt som andel av BNP skulle minska med en procentenhet per år. Det ökar nu på ett år från 10,5 till 12,5 20 av bruttonationalproduktionen. Hårda ord skulle kunna fällas om en regering som gång på gång vilseleder riksdagen på det här sättet. Genom att förespegla riksdagen att hård åtstramning är enda vägen till bättre ekonomisk balans har man fått riksdagsmajoriteten att acceptera en rad åtgärder som innebär allvarliga ingrepp i den sociala välfärden och en ofrånkomlig kraftig ökning av arbetslösheten. Sanningen är att vi har nu längre väg att gå än någonsin till dess att svensk ekonomi börjar återvinna sin balans och sin styrka. Särskilt hård borde domen bli över arkitekten av den här politiken, förre ekonomiministern Gösta Bohman. Efter trepartiregeringens sönderfall har livfulla skildringar av det inre livet i denna regering visat hur Gösta Bohman och moderaterna i ekonomidepartementet med järnhård hand styrde den ekonomiska politiken. Man slog ned varje ansats till avvikelse från åtstramningslinjen. Centerpartisterna och folkpartisterna tilläts aldrig ens att ifrågasätta Gösta Bohmans regemente. Moderata samlingspartiet och Gösta Bohman ingår inte längre formellt i regeringen. Men det är bara alltför uppenbart att det är Gösta Bohmans politik som man tänker fullfölja. Finansutskottets majoritetsbetänkande innehåller inte en stavelse som ifrågasätter den tidigare högerlinjen. Annars borde det egentligen ha varit självklart att en politik som så komplett misslyckats blir utsatt för åtminstone någon form av kritisk analys, att man försökt ta reda på varför det gått så illa, varför man hela tiden avlägsnar sig från de mål man ställde upp först. Men det görs alltså inte. I stället slår man fast med i det närmaste dödsföraktande envishet att åtstramningspolitiken skall fortsätta utan några som helst nya inslag. För budgetåret 1982/83 ställs nu upp ett nytt sparmål. Statsutgifterna skall skäras ner med 12 miljarder kronor från den nivå som anges i långtidsbudgeten. Detta kan inte tolkas som annat än att man är beredd att ta ett nytt och ännu större steg på den sociala nedrustningens väg. Det bör sålunda observeras att besparingarna den här gången inte får sträckas ut över flera år. Hela nedskärningen skall uppstå redan under budgetåret 1982/83. Det betyder att det inte hjälper mycket att skära i den statliga verksamheten, det som brukar kallas för byråkratin. All erfarenhet visar att det tar flera år innan sådana nedskärningar ger resultat i form av minskade statsutgifter. Ett stort statligt verksamhetsområde, det militära försvaret, har f. ö. undantagits från alla nedskärningar. I Thorbjörn Fälldins avlatsbrev till Gösta Bohman lovar han att försvarets utgifter — endast de, av alla — skall få behålla minst sin nuvarande volym. Den enda utvägen för regeringen om den skall nå påtagliga resultat i den takt man utlovat är därför att ge sig på statens inkomstöverföringar — det som kallas transfereringar — till kommuner och hushåll. Såvida man inte tänker ytterligare skära ner kommunernas inkomster, på ett sätt som antingen skapar finansiell katastrof i kommunerna eller tvingar fram kraftiga skattehöjningar, återstår bara ett område, och det är socialpolitiken — folkpensioner, barnbidrag, bostadsstöd, livsmedelssubventioner osv. — och då krävs rejäla ingrepp. Av en total utgift på drygt 70 miljarder skall nära 20 20 kapas bort. Jag måste fråga mittenpartiernas representanter i riksdagen om de verkligen inser vad det är de håller på att ställa till med. Ni har nu i ett års tid hållit på med att höja skatter och skära ner utgifter med högst nedslående resultat — den totala ekonomin stagnerar, arbetslösheten växer, de sociala orättvisorna ökar. Och efter varje s.k. besparingsaktion står ni där med ett ännu större budgetunderskott att angripa. Inser ni inte att det är något grundläggande fel med den här politiken? Inser ni inte att ni än en gång blir lurade av moderaterna? Under förespeglingar att det är den ekonomiska balansen som skall återställas, hjälper ni dem att med framgång genomföra den attack mot den utjämnande välfärdspolitiken som de inte av egen kraft kan genomföra. Men om ni inser allt detta, hur kan då de som kallar sig för socialliberaler och hur kan gamla bondeförbundare på det här sättet sälja sin själ bara för att få regera vidare på Görsta Bohmans nåde? Herr talman! Allt tyder på att 1981 blir ännu ett förlorat år för Sveriges ekonomi. Vår produktionsförmåga kommer att ytterligare minska, och vi utnyttjar de produktiva resurserna sämre. Tiotusentals människor kommer att förlora sina jobb och levnadsstandarden kommer att sjunka för folkets flertal. I denna försvagade ekonomi försämras framtidsutsikterna ytterligare av en alldeles för hög inflation. Den både försämrar konkurrenskraften och förvandlar Sverige till en renodlad spekulationsekonomi, där stimulanserna till produktiva insatser blir allt svagare. Det är dystert att behöva konstatera att den ekonomiska politik, som förordas av finansutskottets borgerliga majoritet, inte ger ens hopp om att denna ödesdigra utveckling kan vändas. För att det skulle ske krävs nämligen en radikal omläggning av den ekonomiska politiken. Men redan en aktivering av politiken på några väsentliga områden skulle ge viktiga resultat. Först måste man då ha klart för sig att våra ekonomiska problem är långt mindre entydiga än vad regeringen påstår och vad finansutskottets majoritet troskyldigt återger. Underskottet i utrikesaffärerna, i bytesbalansen, talar visserligen om för oss att den inhemska produktionen är för liten för att bära upp vår förbrukning. Men samtidigt befinner vi oss i det läget att vi inte alls utnyttjar de produktiva resurser vi faktiskt har. En lång rad företag och branscher kan inte på långa vägar använda sin produktionskapacitet. Man kör med förkortad arbetsvecka, varslar om permitteringar, lägger ner företag och arbetsplatser. Resultatet blir att människor går sysslolösa och att dyrbar produktionsutrustning står oanvänd eller skrotas. Orsakerna till detta är flera. Störst roll spelar naturligtvis den dåliga exportutvecklingen och den kraftiga nedgången av efterfrågan inom landet. Men för exempelvis skogsindustrin är bristen på råvara antagligen den avgörande orsaken till det låga kapacitetsutnyttjandet. Och inom byggsektorn har den närmast katastrofala kostnadsutvecklingen skurit bort väsentliga delar av bostadsefterfrågan. Läget är alltså litet paradoxalt. Samtidigt som vi förbrukar mer än vi producerar, producerar vi mindre än vi faktiskt har resurser och arbetskraft för. Den borgerliga politiken måste sägas ha fört oss in i en ond cirkel. Det låga utnyttjandet av kapacitet hämmar industrins vilja att öka investeringarna. Därmed bygger den inte ut produktionsförmågan och förstärker konkurrenskraften, så att efterfrågan på svenska varor kan stiga. Eftersom nedgången i ekonomin kombineras med hög inflation, underminerar detta ytterligare investeringsvilja och konkurrenskraft. Den låga tillväxten och den höga inflationen, slutligen, är huvudorsaken till att budgetunderskottet, trots alla sparpaket, bara växer. Det leder i sin tur till att räntan måste drivas upp och till att kreditpolitiken hela tiden skärps med ytterligare negativa verkningar på investeringar och kostnadsläge i näringslivet. Det är vår övertygelse att enda sättet att bryta sig ur denna onda cirkel är att i ett första skede helt ägna den ekonomiska politiken åt två huvuduppgifter: att stoppa inflationen och att föra industrin tillbaka till ett fullt utnyttjande av sina produktionsresurser. Dessa båda uppgifter måste genomföras samtidigt. Annars når man inte fram till den andra fasen i återhämtningen, där produktion och investeringar börjar öka, därför att svenska varor blivit konkurrenskraftiga och efterfrågas i ökad mängd. När det gäller att sätta stopp för inflationen, underskattar vi förvisso inte de svårigheter som möter. Men det är både förbryllande och oroande att regeringen och finansutskottets majoritet ägnar den frågan så liten uppmärksamhet. Det tiopunktsprogram mot inflation som vi från socialdemokratiskt håll lagt fram denna vår i riksdagen har avfärdats med en gäspning. Det enda man tycks ha att säga är att innan budgetunderskottet börjat minska är det ingen idé att angripa inflationen. Men då har man i realiteten gett upp. För det står helt klart att så länge man har hög inflation och låg tillväxt, kommer budgetunderskottet att fortsätta att rusa i höjden. Långtidsbudgeten ger en tankeväckande redovisning av hur uppemot 80 76 av statsutgifterna direkt eller indirekt pressas upp av inflationen, samtidigt som inkomsterna stagnerar till följd av den låga tilläxt som inflationen också medverkar till. I själva verket torde det vara så att det bara är genom en kraftig nedpressning av inflationen och av räntenivån som vi har en reell chans att börja minska budgetunderskottet. För att kunna sanera statsfinanserna måste vi sätta i gång med att sanera den svenska ekonomin. Inflationen är också ett allvarligt hinder för en vettig användning av kapitalresurserna, så att de används för produktiva ändamål och för att bygga ut den svenska produktionsapparaten. Det beror delvis på de höga räntorna, som har sänkt lönsamheten för realinvesteringar men ökat den för finansiella placeringar. Men inflationen har dessutom lett till att kapitalet i ökad utsträckning dras till korta placeringar och till det som upplevs som inflationssäkra tillgångar. Resultatet har blivit en stark uppgång för den grå kreditmarknaden, kontokortsföretagen, leasingföretagen och fastighetsmarknaden, medan de produktiva investeringarna har allt svårare att attrahera kapital. Men inflationen har djupare skadeverkningar än så. Sverige har under de senaste åren haft en sammanlagd uppgång av konsumentpriserna med 150 20. Det betyder att det för tio år sedan kostade 40 96 att leva jämfört med vad det kostar i dag. Det är den längsta och svåraste inflationsperiod som vi känner till. En ofrånkomlig konsekvens har blivit att alla nu räknar med fortsatt inflation, att de som kan försöker skydda sig mot den, medan de som inte kan göra det får finna sig i att förlora på inflationen. I varje fall på kort sikt åstadkommer alltså inflationen en systematisk och stor omfördelning av förmögenheter och inkomster. Denna omfördelning gäller belopp som gör andra omfördelningsaktioner, t.ex. via skatterna eller lönepolitiken, ganska futtiga. Ungefär en tredjedel av de svenska hushållen finns på den vinnande sidan i inflationskarusellen och två tredjedelar på den förlorande. Under år 1980 beräknades den samlade vinsten för den tredjedel som vann uppgå till mer än 27 000 milj.kr. De hushåll som hade mer än 66 000 kr. i disponibel inkomst tog hand om nära 90 26 av hela vinsten. Detta måste ofrånkomligen få svåra verkningar på den allmänna samhällsmoralen och solidariteten mellan människorna. Inflationen skapar orättvisor som alla kan se — i boendet, i skattesystemet, i sparandet. Mer än någonting annat gör det de rika rikare och de fattiga fattigare. Dessa orättvisor blir naturligtvis inte mindre av att i det långa loppet praktiskt taget alla förlorar på inflationen genom den dåliga tillväxten i en inflationsekonomi. Den borgerliga politiken har försökt skapa illusionen att människorna kan skyddas mot inflationen. Man talar om inflationsskydd i skattesystemet, man har infört ett särskilt skattepremierat sparande som man kallar inflationssäkert, man försöker attrahera kapital till produktiva investeringar genom särskilda skattelättnader. Men detta är fåfängt. Inte bara därför att det i stor utsträckning är fel människor man försöker skydda mot inflationen. Utan också därför att de metoder man använder späder på inflationen genom att öka budgetunderskottet och ytterligare pressa upp räntenivån. En framgångsrik politik mot inflationen måste innehålla åtminstone fyra element. Den måste bryta förväntningarna om fortsatt inflation, den måste innebära en sådan fördelningspolitik att löneutvecklingen kan hållas på en klart lägre nivå, den måste försöka knäcka den grå kreditmarknaden och få ned räntorna och den måste vara inledningen till en aktiv valutapolitik, så att inte en förbättrad inhemsk prisoch kostnadsutveckling förstörs av den internationella inflationen. Det här kräver att priskontrollinstrumentet sätts in på att bryta förväntningarna om fortsatt inflation och stoppa icke kostnadsmotiverade prishöjningar. Det kräver en reformering av skattesystemet, så att sparande och arbete gynnas medan spekulation och manipulation missgynnas. I princip skall alla förlora på inflationen. Det kräver införandet av system för vinstfördelning och löntagarinflytande över investeringar, så att låga lönehöjningar kan accepteras trots att företagens vinstläge förbättras. Plus en rad andra åtgärder som har skisserats i den socialdemokratiska motionen. Jag påstår inte att det här är en lätt uppgift. Men den absoluta nödvändigheten av att inflationsproblemet angrips ger oss inget val. Vi måste försöka även det som en del anser vara omöjligt. I själva verket har den ekonomiska politiken i Sverige just nu en chans att vända på inflationsutvecklingen, en chans som eventuellt aldrig kommer tillbaka. Det låga löneavtalet för 1982 ger oss chansen att väsentligt minska inflationstakten också på längre sikt. Men det förutsätter att en rad åtgärder omedelbart vidtas eller förbereds, så att den låga löneökningen under 1982 verkligen sammanfaller med en klar uppbromsning av inflationen. Motsatsen gäller nämligen också. Skulle man i den ekonomiska politiken inte ta den här chansen utan inflationen fortsätter att rulla på är risken överhängande att 1982 i stället blir de svikna förväntningarnas år. Och dessa svikna förväntningar kommer då att kunna utlösas i en ny explosion på arbetsmarknaden på samma sätt som skedde 1980. Om kampen mot inflationen blir framgångsrik skapas också en viktig förutsättning för det andra ledet i denna politik för ökad tillväxt. En bättre kostnadsutveckling betyder bättre konkurrenskraft, och därmed finns förutsättning för en ökad efterfrågan — den uppstår därför att svenska varor och tjänster efterfrågas i stället för utländska. Men för att tillräckligt snabbt nå ett läge där våra produktiva resurser helt och fullt utnyttjas, kommer detta inte att räcka. Det krävs dessutom en offensiv politik från samhällets sida för att öka efterfrågan. Det står emellertid helt klart att detta inte kan ske genom en allmän stimulans av konsumtionen. I den svenska industrins nuvarande svaghetstillstånd skulle en konsumtionsökning i alltför stor utsträckning leda till en ökad import och därmed ytterligare förvärra obalansen i vår ekonomi. Den ökade efterfrågan måste därför till större delen komma ur andra källor: dels från utlandet, dels genom att vår egen efterfrågan vrids över från import mot svenska produkter, och dels genom investeringar som stärker vår produktionsförmåga och konkurrenskraft. Det finns framför allt tre tunga och betydelsefulla områden där investeringarna i dag borde aktiveras. Det är energin, transportsystemet och bostäderna. Det beräknas att vi under 1980-talet behöver investera uppemot 100 miljarder kronor inom energisektorn för bättre hushållning och utveckling av alternativ till oljan. Det är nödvändigt att snabbt komma i gång med dessa investeringar. Det är nödvändigt för att minska beroendet av importerad olja och minska underskottet i bytesbalansen. Men det är nödvändigt också för att öka produktion och sysselsättning inom industrin och för att stimulera kunnande och teknisk utveckling. Vår transportapparat är i stort behov av både upprustning och förnyelse. Genom bättre kollektiva trafikmedel och bättre vägar ökar vi effektiviteten i hela samhällsekonomin, sparar pengar och olja och minskar förslitningen på både transportmedel och transporterat gods. Ökade investeringar på transportområdet ger därför inte bara sysselsättning och ökad produktion i industrin. Det ger också landet bättre konkurrenskraft. När det gäller byggandet vet vi att vi behöver fler bostäder. Men vi vet också att vi för framtiden behöver en fungerande byggnadsindustri. Den hotar nu att i väsentliga avseenden slås ut genom raset i byggnadsinvesteringarna. Låter vi det fortsätta befinner vi oss snart i det läget att vi här i landet inte kan bygga annat än genom att anlita utländsk produktionskapacitet och utländskt byggnadskunnande. Det borde inte få ske. Detta, herr talman, är bara exempel på en offensiv politik för att bättre utnyttja våra resurser och öka produktion och sysselsättning. Därutöver behöver en rad andra åtgärder vidtas. Sålunda måste den svenska skogsindustrins försörjning med skogsråvara ordnas, så att industrin kan utnyttja hela sin produktionskapacitet och vi slipper en dyrbar och helt onödig import av ved till massaindustrin. Vidare måste den offentliga sektorns efterfrågan bättre utnyttjas för att stimulera svensk produktion och svensk teknisk utveckling. Här har vi en stor inhemsk resurs som vi borde kunna utnyttja långt bättre än i dag. Det är också nödvändigt att skapa en fungerande arbetsmarknad, så att industrin kan få den yrkesutbildade arbetskraft den behöver. Men vi vänder oss bestämt emot den uppfattning som i dag uppenbarligen styr den borgerliga politiken, att detta bara kan uppnås via en kraftig uppgång av arbetslösheten. Vi är tvärtom övertygade om att en önskvärd rörlighet på arbetsmarknaden bara kan uppnås vid full sysselsättning. På samma sätt tror vi att industrin bara kan dra till sig folk om dess utveckling är expansiv och jobben i industrin upplevs som trygga och meningsfulla. Därför är det genom en förbättrad arbetsmarknadspolitik och en effektivare regionalpolitik som en balanserad arbetsmarknad skall uppnås, där alla som vill ha jobb också kan få det. Jag har här talat för en ny ekonomisk politik, inriktad på att bekämpa inflationen och skapa betingelser för ny industriell tillväxt i Sverige. Den inriktningen av politiken betyder inte att vi socialdemokrater avvisar behovet av sparande och hushållning. Tvärtom — ett ökat sparande är en absolut nödvändig förutsättning för att investeringar och sysselsättning skall kunna öka. För att kunna arbeta måste vi spara. Och den offentliga sektorns stora underskott kräver strängaste möjliga hushållning och återhållsamhet med de offentliga utgifterna. Men för att sparandet skall vara meningsfyllt måste det förvandlas till ökad produktionsförmåga, omsättas i ökad produktion och fler jobb. Och hushållningen med de offentliga utgifterna måste ske under två självklara förutsättningar. Den får under inga förhållanden leda till ökade orättvisor, till att grundläggande mänskliga behov eftersätts eller till att svaga grupper drabbas. Den kan dessutom bara genomföras under förutsättning att rättvisan och effektiviteten återställs i vårt skattesystem, så att betalningen för de gemensamma utgifterna bärs av alla efter deras förmåga. Det är därför den kommande skattereformen för oss inte bara är en sänkning av marginalskatterna utan också en rad andra åtgärder, däribland ett rättvisare avdragssystem och en hård kamp mot skattefusk och svartjobberi. Herr talman! Formellt har landet fått en ny regering. Men någon ny ekonomisk politik får landet inte. Regeringen tänker fortsätta i de gamla hjulspår där den redan kört fast. Den tidigare högerpolitiken fortsätter. Det har Thorbjörn Fälldin garanterat genom alla sina löften till Gösta Bohman. Det står därför helt klart, att Sverige måste vänta på en socialdemokratisk regering, innan den nödvändiga förnyelsen av den ekonomiska politiken kan ske. Herr talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Det har på sistone blivit gott om motorer i den ekonomiskpolitiska debatten. Somliga säger att den offentliga sektorn är den motor som skall hjälpa oss ur den ekonomiska krisen. Andra ser byggnadsverksamheten, inte minst bostadsbyggandet, i samma roll. Ytterligare några menar, att en satsning på utbildning och forskning skulle verka pådrivande på den ekonomiska utvecklingen. Tyvärr rör det sig här i stor utsträckning om önsketänkande. Både från fackligt håll och från arbetsgivarsidan griper man efter argument för att försvara den egna verksamhetens utrymme i tider av åtstramning. Men att låta den offentliga sektorn växa ytterligare kan inte gärna vara rätt, när de offentliga utgifternas höga andel av bruttonationalprodukten och det stora underskottet i statsbudgeten redan som det är måste räknas till våra största ekonomiska problem. Att öka bostadsbyggandet kan inte heller vara rätt, när stigande boendekostnader, sänkta subventioner och hotet om avdragsbegränsningar för bostadsägare skapar avsättningssvårigheter för de bostäder som redan finns. Däremot kan det naturligtvis finnas skäl att investera i industribyggnader och kommunikationer och — framför allt — att sälja byggtjänster på export. De som förordar en höjd utbildningsnivå har egentligen mest rätt, men tyvärr får en sådan satsning verkan först på längre sikt. Skall vi komma till rätta med våra akuta ekonomiska problem, är det ofrånkomligt att den utlandskonkurrerande industrin tillförs erforderliga resurser i form av kapital och arbetskraft. Som det framhålls i den reviderade finansplanen måste vi då undanröja de restriktioner för tillväxten som finns på ekonomins utbudssida. Detta understryks också av finansutskottets borgerliga majoritet. I den reviderade finansplanen förs i anslutning till långtidsutredningens betänkande ett intressant resonemang om stabiliseringspolitikens framtida inriktning. Utgångspunkten är erfarenheten från 1970-talet, både i Sverige och utomlands, att en efterfrågestimulerande politik kommit att fungera allt sämre som medel att öka produktionen i ekonomin. Åtgärder för att stimulera efterfrågan har visat sig öka inflationstakten, samtidigt som effekterna på produktionssidan blivit mycket begränsade, ibland t.o.m. negativa. Det konstateras helt frankt att våra nuvarande ekonomiska problem är frukten av en felslagen expansiv ekonomisk politik. En fortsatt stimulans av den inhemska konsumtionsefterfrågan skulle med stor säkerhet endast fördjupa den ekonomiska kris Sverige befinner sig i. Därför måste långtidsutredningens alternativ 2 avvisas. I stället är det nödvändigt att i enlighet med dess alternativ 1 öka produktionen med andra medel, som är inriktade på att häva existerande utbudsbegränsningar. Som finansutskottet påpekar får inte det förhållandet att anpassningsprocessen har försenats under 1980-talets första år tas till intäkt för att pruta på ambitionerna. Tvärtom måste ansträngningarna att återföra utvecklingen till rätt bana intensifieras. Vid sidan av talet on: motorer finns det några andra modebetonade uttryck i dagens ekonomiska debatt. Från olika håll förordas ”offensiva åtgärder” och ”aktiv politik”. Jag tror att Kjell-Olof Feldt begagnade båda uttrycken. Det rör sig här om slagordsbetonade begrepp, som i stor utsträckning har karaktären av besvärjelser. Det skall ge intryck av handlingskraft, när sanningen är att man egentligen inte vet riktigt vad man skall göra. Det räcker inte med åtstramningspolitik, heter det. Den måste kombineras med offensiva stimulansåtgärder. Men ser man närmare på vad som döljer sig bakom denna ordridå, är det som regel mer av det slags selektiva stödpolitik som vi redan har mer än nog av. Det är nu dags att erkänna det för många obehagliga förhållandet att strukturella problem i ekonomin inte kan avhjälpas med subventioner. I den socialdemokratiska partimotionen ordas mycket om en aktiv politik i olika avseenden. Det talas om aktiv statsskuldspolitik, aktiv valutapolitik, aktiv skattepolitik osv. Med Martin Luther skulle man vilja fråga: Vad är det? Det närmaste motionen kommer en precisering är formuleringar som ”en aktiv politik byggd på inflationsbekämpning, en expansion av produktion och sysselsättning och en rättvis fördelning av produktionsresultatet”. På ett annat ställe talas det om ”en aktiv politik för att stabilisera ekonomin och föra Sverige ut ur krisen”. Och så anklagar man den reviderade finansplanen för att präglas av passivitet och sakna förslag till konkreta åtgärder! Det verkliga förhållandet är ju att det är socialdemokraterna som saknar ett program mot den ekonomiska krisen. Vad de har är en krisprogramsgrupp, men vad den kommer fram till vet vi inte ännu så länge. Enligt förljudande i den egna pressen lär dock de förhoppningar om ett omtänkande som väcktes av enkäten ut till partiorganisationen komma på skam. Försöket att introducera nya grepp tycks inte ha klarat konfrontationen med aktivisternas ideologiska trosvisshet och de förvridna föreställningar och förväntningar som de senaste årens missnöjespropaganda har skapat. Risken med alla käcka paroller om offensiva åtgärder och aktiv politik är att de lockar till mer av statlig centralstyrning och detaljreglering. Att i stället bryta denna tendens, att frigöra människornas och företagens produktiva förmåga — det skulle däremot verkligen vara ett tecken på djärvhet och handlingskraft. Den ambitionen finns i den reviderade finansplanen. Låt mig, herr talman, uttrycka den förhoppningen att den nu sittande ministären förmår leva upp till utfästelsen i sin regeringsförklaring att fullfölja den politiken. På en punkt skiljer vi moderater i utskottet ut oss från övriga borgerliga ledamöter. Det gäller inte hemställan men väl motiveringen i den del denna rör betydelsen av en snabb och rejäl marginalskattereform för vårt ekonomiska tillfrisknande. Majoritetsskrivningen slår fast att det viktigaste inslaget i den ekonomiska politiken ”är en omfattande skattereform som bl.a. syftar till en kraftig sänkning av marginalskatterna”. Det sägs vidare att ”en sådan bör på ett verksamt sätt bidra till att stimulera arbete och sparande”. Vi moderater håller naturligtvis med om detta. Men som framgår av reservation 2 skulle vi vilja bygga ut resonemanget med argument hämtade ur propositionen och tidigare regeringsuttalanden. Det gäller bl.a. marginalskattesänkningens omfattning och tidsplanen för dess genomförande. Vi upprepar här utfästelserna i trepartiregeringens ekonomiska handlingsprogram av den 3 februari, bekräftade av statsminister Fälldin i riksdagens allmänpolitiska debatt påföljande dag och i regeringens proposition 118 om ekonomisk-politiska åtgärder, vilken för någon månad sedan bifölls av riksdagen. Egentligen behöver jag väl inte offra många ord på att motivera varför en ordentlig marginalskattereform behöver sättas in snarast möjligt. Det räcker att återge några auktoritativa uttalanden. Enligt propositionen är en sådan åtgärd av största vikt bl.a. för att minska kostnadsinflationen, stimulera till ökade arbetsinsatser och ökat sparande samt minska incitamenten till skattefusk och skatteflykt. Dåvarande budgetministern Wirtén beskrev vid framläggandet av den förut omnämnda proposition 118 en marginalskattereform som den kanske mest angelägna åtgärden just nu. Och statssekreteraren i budgetdepartementet Bengt Westerberg betecknade det i en intervju i april som olyckligt att skjuta på reformens start till 1983. Men jag vill ändå koppla samman dessa programmatiska uttalanden från högsta beslutsnivå med en liten notis ur levande livet. Jag hämtar den från Expressens sista sida den 16 maj, dvs. dagen efter det att det blivit klart att Sverige skulle få en mellanministär som såg som sin uppgift att genomföra en jämfört med trepartiregeringens ursprungliga planer försenad och försvagad marginalskattereform. Artikeln handlar om en anställd vid Scania i Södertälje. Han hade kommit på en förenkling i arbetsrutinerna på företaget, som skulle spara miljoner genom åren för arbetsgivaren. Förslagsställaren erhöll som ersättning 46 000 kr., vilket motsvarade hälften av ett års kostnadsbesparing för företaget. När han fick denna oväntade extrainkomst satte han sig ner och räknade snabbt ut hur mycket som skulle försvinna i marginalskatt ovanpå hans vanliga årsförtjänst på ca 70 000 kr. Därefter gick han till arbetsgivaren och begärde tjänstledigt för återstoden av året. När det inte beviljades sade han upp sig. Nu skall han enligt artikeln jobba med villan under resten av året. Sedan hoppas han få tillbaka sitt gamla jobb, men säkert är det inte. Hans slutreplik förtjänar att återges ordagrant: ”Synd att de nya marginalskatterna kommer så sent, om de alls blir av.

Inget tvivel borde alltså kunna råda om angelägenheten av att trepartiregeringens planer på skatteområdet — sådana som de också kommer till uttryck i den reviderade finansplanen — verkligen genomförs. Till den ändan har vi moderater väckt en partimotion med just detta syfte. Andra företrädare för mitt parti kommer senare i debatten att närmare motivera vårt förslag i dess olika detaljer. Jag vill ändå, herr talman, något uppehålla mig vid frågan om marginalskattereformens finansiering. Vi moderater har från början varit med på att sänkningen skall totalfinansieras. Men som vi påpekar i partimotionen — och som jag framhållit tidigare här i kammaren — är detta inte liktydigt med att reformen fullt ut måste betalas med höjd moms eller arbetsgivaravgift eller någon annan bredbasig skatt. För det första bör man beakta de positiva effekter en marginalskattesänkning skulle få på utbudssidan. Detta är ju själva syftet med åtgärden — att få fram större arbetsinsatser och mera inkomster till beskattning. Det behövs endast en mycket begränsad ökning av det beskattade arbetsutbudet för att finansiera reformen i dess helhet. För det andra menar vi att möjligheten till finansiering via ytterligare besparingsåtgärder bör undersökas. Och för det tredje kan vi tänka oss höjda konsumtionsskatter. Däremot vill vi i det längsta undvika höjda arbetsgivaravgifter med hänsyn till de negativa effekter som de skulle föra med sig på kostnadsutvecklingen och vårt lands internationella konkurrensförmåga. Men skatteuppgörelsen mellan centern, folkpartiet och socialdemokraterna föreskriver att skattereformen i sin helhet bör finansieras genom höjningar av arbetsgivaravgifter eller införande av proms. En av uppgörelsens båda upphovsmän, numera ekonomioch budgetministern Wirtén, har i en tidningsintervju medgett, att det betyder en ökad kostnadsbelastning på arbetsgivarna med 9 miljarder kronor, motsvarande en höjning av arbetsgivaravgifter med 6 procentenheter fördelade på två eller tre år. I den nyligen avgivna regeringsförklaringen utlovas ”en ansvarsfull finansiering” av skattereformen. Jag måste få fråga Rolf Wirtén: Vari ligger det ansvarsfulla i att så kraftigt skärpa avgiftsbördan för företagen och därmed försämra deras internationella konkurrenskraft? Varför skulle det vara ansvarslöst, vilket den nattliga avtalsbrodern Kjell-Olof Feldt hävdar i den socialdemokratiska reservationen nr 1, att tillgodoräkna statsbudgeten de positiva effekterna på statsinkomsterna av en framtida ökad tillväxt till följd av marginalskattereformen? Jag förutser det svar som skall utgöra ett försök till försvar: ”De höjda arbetsgivaravgifterna eller promsen skall ju avräknas i löneavtalen.” Jag håller med om att den här typen av kostnadshöjningar för företagen på lång sikt övervältras på löntagarna. Men jag hävdar också med bestämdhet att den omställningen inte sker på en gång, i synnerhet inte i en tid, då det inte ens i utgångsläget finns något utrymme för att höja den behållna lönens köpkraft. Under den med nödvändighet utdragna anpassningsprocessen hinner stor skada ske. När vi moderater motsätter oss höjda arbetsgivaravgifter och införande av proms, gör vi det inte för att slå vakt om företagarnas eller arbetsgivarnas speciella intressen. Vi gör det därför att sådana åtgärder i slutändan drabbar oss alla. Egentligen är det ganska enkelt. Antingen avräknas verkligen pålagan, och då utvecklas köpkraften för de yrkesverksamma grupperna ännu sämre än vad som annars skulle ha blivit fallet. Eller också avräknas den inte, och då tvingas arbetsgivaren antingen att höja sina priser, med ökad inflation som följd, eller att dra ned på verksamheten, med ökad arbetslöshet som resultat. I det här sammanhanget vill jag påminna herrar Feldt och Wirtén om att era partiers förslag i fondfrågan skulle ytterligare begränsa värdet av den ersättning löntagarna erhåller för sina arbetsinsatser. De socialdemokratiska tvångsfonderna avses ju bli uppbyggda med hjälp av, förutom vinstdelning, en ny löneskatt — av kosmetiska skäl döpt till ”särskild ATP-avgift”. Och de liberala tvångsfonderna skall baseras på individuellt beräknade avgifter, som tas ut vid beskattningen. Vi moderater vill däremot göra det till ett frivilligt beslut av den enskilde — understött av skattestimulanser — att ägna en del av sin behållna inkomst åt ett produktivt sparande i näringslivet. Löntagarfondsutredningen höll sitt sista sammanträde i fredags. Efter sex och ett halvt års utredande blir resultatet en bakgrundsteckning, till råga på allt snedvriden, enligt min bestämda mening. Detta misslyckande har som enda tidigare motsvarighet i svenskt kommittéväsen den s.k. socialiseringsnämnden, som under bl.a. Rickard Sandlers och Gustav Möllers ordförandeskap mellan 1920 och 1936 drev ett vidlyftigt utredningsarbete men endast avkastade ett antal bakgrundspromemorior. Än en gång har det alltså bekräftats att frågan om byte av ekonomiskt system här i landet inte låter sig utredas utan måste avgöras på politisk väg. Herr talman! Under det riksmöte som ligger framför oss före nästa val kommer vi åtskilliga gånger att diskutera den ekonomiska politiken. Vi moderater kommer då envist att hävda att den borgerliga trepartiregeringens ekonomiska politik — sådan den kommit till uttryck i bl.a. den reviderade finansplanen — skall fullföljas. Vi kommer med stor konsekvens att — som i vår reservation till finansutskottets betänkande — driva en borgerlig skattepolitik. Vi kommer att kämpa mot tvångsfonder av vad slag det vara må och i stället försvara och utveckla de både privatekonomiskt och samhällsekonomiskt fördelaktiga aktiesparfonderna. Jag yrkar bifall till reservation nr 2 och i övrigt till finansutskottets hemställan i utskottets betänkande nr 40.

Herr talman! Låt mig först hälsa Lars Tobisson välkommen till oppositionsbänken. Att han nu sitter där är väl egentligen bara en formell bekräftelse på den position han en tid har intagit i svensk politik: att utgöra det oroande elementet i förhållandena mellan moderaterna och mittenpartierna. Jag förstår att Lars Tobisson är belåten med sin situation. Han kan nu vara regeringens övervakare. Han kan gissla mittenpartierna i trygg förvissning om att de sitter fast i den långa löfteskatalog som statsministern har lämnat moderatledaren. Det går nu att plåga dem i det oändliga, om de inte till punkt och pricka eller ord för ord uppfyller den gjorda överenskommelsen. Samtidigt kan Lars Tobisson, som han brukat göra även tidigare, fara runt och kritisera den sittande regeringen och övriga oppositionspartier för deras vettlösa politik. Jag förväntar mig alltså en rad intressanta uppträdanden här i kammaren från Lars Tobissons sida. Jag begärde ordet för att påvisa en såvitt jag förstår ganska hårresande inkonsekvens i den moderata uppläggningen av den ekonomiska politiken. Lars Tobisson sade inledningsvis följande: En fortsatt stimulans av den inhemska konsumtionsefterfrågan skulle med stor säkerhet endast fördjupa den ekonomiska kris Sverige befinner sigi. Men vilken ekonomisk politik var det som Lars Tobisson sedan talade för? Vad var det han ville skulle ske? Jo, att framför allt skattepolitiken förs så att den privata konsumtionen stimuleras. Sänkningen av marginalskatterna får icke finansieras annat än genom något slags hokuspokus om ökade arbetsinsatser — han hade i det sammanhanget grävt fram en anställd vid Saab-Scania för att bevisa vilken kolossal arbetsvilja som utbryter efter en sänkning av marginalskatterna. Enligt Lars Tobisson får heller inte avdragsbegränsningar genomföras. Lars Tobisson hade sedan långa utläggningar där han ömmade för löntagarnas köpkraft, som ju måste öka, sett i de moderata perspektiven. Är det det här dubbelspelet ni skall börja driva på nytt, Lars Tobisson? Det har vi sett er driva 1976 och 1979 i valrörelsen, då ni framträdde som de som framför allt slog vakt om sparande och åtstramning samtidigt som ni utlovade skattesänkningar. Det är alltså detta som skall gälla i fortsättningen, när man skall lita på moderata samlingspartiet. Av den stackars Rolf Wirtén skall krävas sparsamhet. Han skall stå för alla åtstramningar och besparingar. Ni skall åka runt och tala om hur mycket ni vill sänka skatterna och hur mycket den privata konsumtionen och levnadsstandarden skall öka i framtiden. Kan ett sådant falskspel verkligen löna sig i längden, Lars Tobisson?

Herr talman! Kjell-Olof Feldt talade om falskspel. Jag skulle vilja returnera det uttrycket. Det återgivande av min argumentation som Kjell-Olof Feldt presterade svarar nämligen dåligt mot vad jag sade. Jag har i mitt anförande talat för att marginalskattereformen skall finansieras. Jag har sagt att detta — till skillnad mot vad som blir fallet om man tillämpar Kjell-Olof Feldts uppgörelse med mellanpartierna — bör göras på olika vägar, anpassade efter den aktuella situationen. Dit hör bl.a. en finansiering via den ökade effekt på arbetsutbudet som en marginalskattesänkning får. Jag har inte försökt bevisa det med mitt exempel från Scania i Södertälje. Vad det exemplet visade var ju motsatsen, nämligen att de nuvarande, höga marginalskatterna avhåller människor från arbete. Det är detta vi måste råda bot på — ju förr dess bättre. Jag har heller inte sagt att vi via skattesänkningar skall öka löntagarnas köpkraft. Jag är rädd för att den prestationen inte är möjlig att genomföra med de mycket knappa marginaler som vi har. Vad jag har kritiserat Kjell-Olof Feldt och socialdemokraterna för, det är att ni med berått mod vill ytterligare begränsa utrymmet för konsumtion hos de yrkesverksamma grupperna genom dels skatteuppgörelsen — och då i synnerhet den valda finansieringsformen — dels de kommande tvångsfonderna, som ju också skall finansieras ur löneutrymmet. Jag tror inte att det är möjligt att få de yrkesverksamma grupperna att göra de extra arbetsinsatser som krävs för att ro vår ekonomi i hamn, om man utgår ifrån att man skall klä av dem ännu mer och ta mer av deras behållna ersättning för arbetsinsatserna än vad som skulle vara nödvändigt. Jag konstaterar att Kjell-Olof Feldt tidigare gjorde en lång utläggning om den fördärvliga borgerliga åtstramningspolitiken. Kanske jag då får påminna om att socialdemokraterna efter hand faktiskt har godtagit bit för bit av denna. Ett färskt exempel är sänkningen av livsmedelssubventionerna. Som Kjell-Olof Feldt har gjort här tidigare i dag fortsätter socialdemokraterna att driva en allmän missnöjespolitik, men i övrigt ”passar” de när det gäller detaljerna. Kjell-Olof Feldt sade i sitt anförande: För att få ordning på statsfinanserna måste vi få ordning på den svenska ekonomin. Här finns en grundläggande skillnad oss emellan. Vi moderater menar att om vi skall kunna få ordning på den svenska ekonomin, då måste vi först få ordning på statsfinanserna.

Herr talman! Vad jag förstår står nu moderata samlingspartiet för i stort sett den politik som praktiseras i Storbritannien. Man har lyckats driva det därhän att man har samlat halva riksdagen bakom en sådan politik. Vi känner igen mönstret: Den medvetna uppdrivningen av arbetslösheten. Den medvetna nertagningen av produktionsförmågan. Den medvetna urgröpningen av statens finanser. Frågan blir då: När resultaten av denna politik så pass klart har visat sig vara de rakt motsatta dem man har förespeglat skall inträffa, vad ligger då egentligen bakom? Brist på begåvning vill jag icke ange som orsak till att Lars Tobisson ställer upp för denna politik. Jag tror att han noga har tänkt igenom detta. Jag tror att man har en mycket klar avsikt och plan med det man nu gör och med den påverkan man utövar på de två övriga borgerliga partierna. Med andra ord: Som jag sade i mitt anförande är det väsentliga målet icke att återställa balansen i svensk ekonomi, utan det väsentliga målet är att kämpa ner den förhatliga offentliga sektorn, att skära ner på samhällets insatser för inkomstutjämning och det vi andra kallar för rättvisa. Detta har moderata samlingspartiet stått för i många år, och jag tror att man nu ser att man börjar närma sig målet. Det är också därför, mot allt ekonomiskt förnuft, som Lars Tobisson säger: Vi kan inte göra någonting åt den svenska ekonomin förrän vi har minskat budgetunderskottet. Och hur skall man minska budgetunderskottet? Ja, icke genom att höja skatterna — för de skall sänkas nu, enligt de löften som litet lättsinnigt ströddes ut för en stund sedan — utan genom att skära ner utgifterna. Krisen blir då en utomordentlig förevändning för att fortsätta den politiken. Från de utgångspunkter moderata samlingspartiet har och genom den långa kamp man har bedrivit mot samhällets ökade inflytande, som innebär att samhället tar hand om en del av inkomsterna och sedan fördelar dem på ett rättvisare sätt än marknadsekonomin åstadkommer, är det helt konsekvent och logiskt att moderata samlingspartiet driver denna politik. Men frågan jag ställde och som jag hoppas få svar på i något av de inlägg som kommer är denna: Hur kan socialliberaler och gamla bondeförbundare ställa upp på detta? Sedan återstår bara utbudspolitiken: en mängd människor kommer att störta ut och arbeta om skatterna sänks. — Det är få som tror att det kommer att ske i sådan omfattning.

Herr talman! Den senaste felaktiga karakteristik som Kjell-Olof Feldt levererar är att moderaterna står för den politik som drivs i Storbritannien. Som exempel på detta skulle då tjäna en ”medveten uppdrivning av arbetslösheten”. Har inte Kjell-Olof Feldt klart för sig att sysselsättningen här i landet är hög? Arbetslöshetssiffrorna ligger under 2 90, vilket naturligtvis är sämre än det borde vara men ändå är något som även under socialdemokratiska regeringar godtagits som exempel på vad vi måste tillåta i form av friktionsarbetslöshet. Det är inte fråga om att den borgerliga regeringen tidigare verkat eller att vi moderater nu verkar för en medveten urgröpning av statsfinanserna. Tvärtom är hela vår politik inriktad på att återställa balansen i statsfinanserna. Jag har i mitt anförande tidigare pekat på den väg man måste gå. Men vad har Kjell-Olof Feldt att säga? Han diskuterar mest den moderata politiken och mindre den egna politiken. Den senare sägs bestå i, som jag också var inne på tidigare, en aktivering av den ekonomiska politiken. Och vad är det? Jo, det är tydligen f. n. väntan på krisprogramgruppen. Till dess får vi höra talas om mål i allmänna ordalag, t.ex. ”stopp för inflationen”. Men vem vill inte sätta stopp för inflationen? Hur skall det ske? Man kommer återigen med vaga formuleringar, ”expansion av produktion och sysselsättning, rättvis fördelning”. Vi vill gärna diskutera hur man skall nå dessa mål. Men vi får tydligen vänta med det. Efter de senaste avslöjandena om vad krisprogramgruppen kommer fram till lär vi få vänta även till efter den socialdemokratiska partikongressen. Åter till den aktuella politiken: Vår bedömning är — och jag tror det är svårt att gendriva det — att skattevapnet, dvs. möjligheterna att höja skatterna för att återställa balansen i statsbudgeten, har förlorat sin udd. Vi måste tvärtom sänka uttaget av skatter som andel av bruttonationalprodukten. Det kan vi inte göra utan att spara på utgiftssidan. Vad uppnår man då? Jo, om man börjar i den ändan uppnår man bl.a. det som Kjell-Olof Feldt angav som mål, men utan att tala om hur det skulle uppnås, nämligen en minskning av det inflationsdrivande budgetunderskottet. Man minskar därtill statens behov av upplåning, och det medger att man kan komma ner till en lägre räntenivå, med alla de positiva effekter det får på investeringsverksamheten. Det är alltså detta som är den nödvändiga förutsättningen för en återupptagen ekonomisk tillväxt — det som skall lägga grunden till en fortsatt välfärdsutveckling i vårt land.